Herr talman! Herr Wallmark har ställt fem frågor om elektronikindustrin till mig. 1. För det första frågar herr Wallmark om branschanalyser bör genomföras på det sätt som skett beträffande elektronikindustrin. Val av analysmetod måste givetvis ske med hänsyn till den aktuella branschens situation och problem. Den metod som valdes för elektronikindustrin bedömde jag vara lämplig. Det rörde sig här om en förstudie och inte en branschutredning. Avsikten var att göra en Översiktlig kartläggning av branschen för att identifiera områden, där vidare åtgärder kunde övervägas. 2. För det andra ställs frågan om elektronikindustrin har strukturproblem i likhet med övriga i näringspolitiska rådet diskuterade industrigrenar och i så fall vilka. Självklart finns inom alla branscher större eller mindre strukturproblem. Elektronikindustrins problem är inte krisartade, men de förtjänar väl uppmärksamhet i ett längre perspektiv. 3. I sin tredje fråga överger herr Wallmark elektroniktemat och frågar om jag anser det nödvändigt och lämpligt att hemlighålla vad som förekommer i näringspolitiska rådet. Någon formell sekretess existerar inte för de diskussioner som förs i rådet. Rådet är brett sammansatt och är tänkt som ett forum för förtroendefulla och initierade samtal i näringspolitiska principfrågor. Det fungerar också på detta sätt. Att protokoll inte förs och att överläggningarna inte systematiskt refereras och ges publicitet bidrar till att diskussionerna i rådet blir friare och enligt mitt bedömande värdefullare. Mitt svar är således att jag finner nuvarande praxis lämplig. 4. För det fjärde finner herr Wallmark det anmärkningsvärt att elektronikindustrin nämns tillsammans med textiloch varvsindustrin, då verksamhetsområdet för styrelsen för teknisk utveckling berörs i statsverkspropositionen. Förklaringen är mycket enkel. Statlig utredningsverksamhet bedrivs eller planeras på dessa områden, vilket STU har uppmärksammat. Det är självfallet inte frågan om att problemen skulle vara likartade. STU har principen att i sitt arbete speciellt uppmärksam ma sektorer, där andra statliga åtgärder är aktuella. Detta bidrar till att vi får en bättre helhetsbild. 5. Slutligen frågar herr Wallmark om jag haft överläggningar med företrädare för elektronikindustrin efter sommaren 1969 och om jag då diskuterat strukturproblem och planerade åtgärder. Strukturproblem inom elektroniksektorn är, som jag redan framhållit, inte en huvudfråga f.n. Som exempel på åtgärder som föregåtts av samråd i olika former mellan företrädare för industridepartementet och elektronikindustrin kan jag nämna följande. Vid de diskussioner som förs om ett vidgat teknologiskt samarbete med EEC har synpunkter från överläggningar med elektronikindustrins representanter varit av stort värde. Detta gäller såväl den överläggning i juli 1969 som herr Wallmark nämner som en rad kontakter som tagits efter detta. Televerket och L M Ericsson har beslutat att samarbeta i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag, Ellemtel utvecklings AB. Detta samarbete har mycket goda förutsättningar att bli framgångsrikt för alla parter. Riksdagens godkännande är begärt i prop. 128 som avses bli behandlad under vårriksdagen. Svenska utvecklings AB har tagit en rad initiativ för att bl.a. främja utveckling och produktion av högt integrerade elektroniska kretsar i Sverige. Ett dotterbolag, Skandinaviska el-integrations service AB, har nyligen bildats. Det skall verka för samordning av elektronikindustriernas resurser i de fall där det enskilda företagets resurser är otillräckliga för utveckling av särskilt avancerade komponenter.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation.

Jag tyckte då att det fanns skäl att ställa ett antal frågor över hela fältet till industriministern för att få tillfälle till en diskussion om statens sätt i allmänhet att engagera sig i dessa problem och i elektronikindustrin i synnerhet. Inom industridepartementet har man gjort en branschanalys av elektronikindustrin. Statsrådet säger nu att detta inte är någon branschanalys i vanlig mening utan en förstudie. Mitt resonemang kan väl vara giltigt vare sig vi kallar det för en förstudie eller en branschanalys.

Kanske vi inte skall ge ett lika hårt omdöme om denna utredning, men det gränsar där intill i alla fall, och det blir givetvis så om i och för sig intelligenta och duktiga människor sätter sig ner och gör en utredning utan att ha något begrepp om de problem som sammanhänger med en bransch som denna. Författarna har tydligen redan i sin studie varit medvetna om detta och uppmanar läsarna att inte dra några förhastade slutsatser utan läsa uppgifterna med stor försiktighet. Utredarna pekar också på att de haft en mycket begränsad tid till sitt förfogande. Det sista är rätt anmärkningsvärt eftersom jag inte kunnat finna att här förelegat någon speciell brådska som krävt en utomordentligt snabb insats. Min fråga på denna punkt är om industriministern anser att detta sätt är det rätta sättet att analysera en bransch, antingen man kallar det för en förstudie eller inte. Nu svarar statsrådet Wickman att han tycker att detta är en limplig metod. Jag hade uppriktigt sagt väntat mig att statsrådet efter att utredningen blivit klar och den nedgörande kritiken kommit fram i efterhand hade kunnat konstatera att detta kanske inte var det allra bästa sättet att arbeta rent tekniskt sett, men därill också ur allmän samarbetssynpunkt. Jag skall återkomma till detta litet längre fram. Jag tycker att man från regeringens sida talar så förfärligt mycket om samarbete och samråd, men när det gäller det egna området stänger man fullständigt dörrarna och sitter för sig själv och arbetar. Det är verkligen inte något gott exempel. Jag kan alltså själv, herr talman, konstatera att detta sätt att tackla frågorna inom elektroniken inte var lyckat. Jag menar att det är ett arbetssätt som bör förkastas i alla analyssammanhang, om man, och det vill jag tillfoga, har den målsättning som statsrådet vid flera tillfällen velat ge uttryck för, nämligen ett förtroendefullt samarbete med svenskt näringsliv. Den andra frågan jag tagit upp gäller om det skulle föreligga några speciella strukturproblem inom elektronikindustrin, eftersom den speciellt diskuterats inom det näringspolitiska rådet. Statsrådet säger att problemen där inte är krisartade, och det var lugnande att höra, men att de förtjänar uppmärksammas i ett längre perspektiv. Det gäller väl, herr talman, alla våra industrifrågor över huvud taget. Jag vill be statsrådet nämna något mänskligt verksamhetsfält som inte är i behov av att uppmärksammas i ett längre perspektiv. Men om man i en oerhört trängd arbetssituation — som man ju rimligtvis måste befinna sig i inom industridepartementet — med verkligt besvär liga problem inom vissa branscher äg nar så påtagligt mycket tid åt en speciell bransch så måste det finnas ett skäl varför just dessa frågor prioriteras framför en stor mängd andra. Det rör sig alltså inte om några strukturproblem, varför man givetvis frågar sig vad det kan vara. Det har statsrådet inte velat svara på. I min tredje fråga tog jag upp det näringspolitiska rådet, varvid statsrådet säger alt jag övergivit elektroniktemat. I min motivering till mina frågor berörde jag näringspolitiska rådet därför att man just inom detta råd diskuterat dessa elektronikfrågor. Men det har inte varit möjligt för mig att få veta vad man har diskuterat, hur man har diskuterat och vilka slutsatser man eventuellt har dragit i detta sammanhang. Principiellt säger statsrådet beträffande diskussionen inom näringspolitiska rådet att det inte föreligger någon formell sekretess. Tydligen föreligger däremot en reell sekretess. Man för inte protokoll, refererar inte systematiskt sina överläggningar och ger inte publicitet åt diskussionerna med motiveringen att de därigenom blir friare och enligt statsrådets bedömning också värdefullare. Då kan man ju fråga sig för vem diskussionerna blir värdefullare. För de enskilda personer som råkar vara närvarande vid sammanträdet kan diskussionerna naturligtvis bli värdefullare. Men eftersom de berör ett mycket stort antal människor på företag runt om i landet så finns det väl alla skäl i världen att låta övriga intresserade ta del av vad man kommer fram till. När statsrådet alltså säger att han finner nuvarande praxis lämplig inom näringspolitiska rådet så måste jag med bestämdhet vända mig mot detta. Jag finner det utomordentligt värdefullt att kvalificerade och kunniga människor träffas för att seriöst diskutera problem på en hög nivå. Men det är väl alldeles rimligt — och nu är jag tillbaka till detta med samråd och information som man talar så mycket om — att männi skor som faktiskt är beroende av sådana här diskussioner bereds tillfälle att ta del av dem och kanske får göra något tillägg till dem eller ett beriktigande som måhända då och då kan vara erforderligt. Dessa människor ställs med andra ord helt utanför möjligheten att bli informerade eller lämna en kompletterande information. Jag vill beträffande statsrådets svar på min tredje fråga säga att den meiod som tillämpas i näringspolitiska rådet är en black om foten om man vill åstadkomma en god samarbetsanda i landet. Så får det inte gå till! På min fjärde fråga, där jag talar om styrelsen för teknisk utveckling i anslutning till det avsnitt i statsverkspropositionen som tar upp elektroniken, svarar statsrådet att statlig utredningsverksamhet bedrivs eller planeras på dessa områden, vilket STU har uppmärksammat. Han säger också att STU har principen att i sitt arbete speciellt uppmärksamma sektorer där andra statliga åtgärder är aktuella. Om jag läser rätt innantill måste jag konstatera att det svaret är felaktigt. Det är tvärtom så att det är statsrådet som i sitt anförande i statsverkspropositioren fäster STU:s uppmärksamhet på de här frågorna. Jag skall be att få läsa innantill — det står så här: ”Särskilt angelägen är en fördjupad analys av behovet av forskningsoch utvecklingsarbete inom skilda teknikområden och industribranscher. Uppmärksamheten bör fästas på områden, där behov av statliga åtgärder aktualiserats i andra sammanhang. Bland dessa märks textiloch varvsindustrin liksom den elektroniska industrin.” Det är alltså uppenbart att statsrådet i statsverkspropositionen anmodar STU att uppmärksamma denna bransch. Eftersom det alltid är oerhört ont om utrymme i statsverkspropositionen och man ägnar just denna bransch en speciell uppmärksamhet, måste det ligga någonting bakom. Det står som sagt: där andra statliga åtgärder är aktuella. Då frågar jag ånyo: Vad är det för åtgärder som är aktuella? Det har statsrådet inte velat svara på. Han svarar att strukturproblem inte finns. Men om det inte är sådana problem man diskuterar, vad är det då för ”aktuella problem”? Låt oss se vad som framförts på s. 3 i statsverkspropositionen under Industribranschfrågor. Där refererar statsrådet den utredning som gjorts och säger: ”Efterföljande överläggningar med bl.a. representanter för elektronikindustrin gav vid handen att vissa statliga åtgärder kan vara påkallade.” Herr talman! Jag var inte med vid dessa överläggningar, men jag har tagit del av minnesanteckningar från dem. Det som i huvudsak försiggick vid dessa var en korrigering av en rad uppgifter som var felaktiga. Åtminstone de personer som jag talat med har icke någon minnesbild av att man då var överens om att några statliga åtgärder var aktuella. Jag skulle därför vilja veta: Vad är det då för åtgärder som är aktuella? Slutligen har jag frågat statsrådet vad det är för ytterligare överläggningar som förekommit inom denna bransch efter överläggningen sommaren 1969. Då nämner statsrådet tre exempel på åtgärder, som föregåtts av samråd i olika former mellan företrädare för industridepartementet och elektronikindustrin. Först säger statsrådet att dessa överläggningar var av värde i det fortsatta arbetet inom EEC beträffande vidgat teknologiskt samarbete. Till det svaret skulle jag bara vilja göra den kommentaren att detta naturligtvis i och för sig är en mycket viktig fråga, men det förvånar mig att man skulle behöva göra en stor förstudie på många hundra sidor för att föra de diskussionerna. Det kunde varit rimligt att den grupp som sysslar med dessa frågor varit sammansatt av representanter för departementet och näringslivet. Jag vill också fråga statsrådet Wickman, efter som jag har den informationen att det uteslutande är departementsfolk som sysslar med dessa frågor: Skulle det inte vara lämpligt att sammansätta en gemensam grupp, bestående av sakkunniga personer från branschen och från departementet? Det andra exemplet på åtgärder som statsrådet berör är det nyligen bildade Ellemtel. Det kanske är lämpligt, herr statsråd, att jag inte kommenterar den frågan nu, eftersom den diskussionen givetvis kommer att föras i samband med behandlingen av propositionen. Därför går jag förbi den just nu trots att jag har en del synpunkter på den. Det tredje exemplet som statsrådet nämner är SUAB, d.v.s. Svenska utvecklings AB, som tagit en rad initiativ för att främja utvecklingen och produktion av högt integrerade elektroniska kretsar i Sverige. Man har bildat ett dotterbolag, Skandinaviska el-integrations service AB, som skall verka för samordning av elektronikindustrins resurser i de fall där det enskilda företagets resurser är otillräckliga för utveckling av särskilt avancerade kompeonenter. Det är alltså ett exempel på vad som hänt efter samråd med branschen. Herr talman! Om jag är rätt informerad har inget samråd skett med branschen men däremot med enskilda företag inom branschen. Man kom i somras Överens om att en branschorganisation skulle vara kontaktorgan, men det har väl inte hänt någonting på den kanten. «Industridepartementet kanske har föredragit att ta direktkontakt med enskilt företag. Nu har man alltså bildat detta företag. Eftersom det bildades helt nyligen skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet: Ägs företaget gemensamt av de enskilda företagen och SUAB, eller är det ett helägt dotterbolag till SUAB? Skall företaget ägna sig åt produktion av sådana här komponenter, eller vilken uppgift har det i sammanhanget? Den skrivning som statsrådet lämnat är li tet för kryptisk för att man skall kunna läsa ut någonting av den. Slutligen, herr talman, vill jag återkomma till frågorna om samarbete och samverkan. Statsrådet har ju som en diversionsmanöver velat föra över den diskussion som har blossat upp angående en eventuell förtroendekris mellan statsmakterna och näringslivet till att vara en förtroendekris mellan företagen och de anställdas organisationer. Jag förstår att det kan vara taktiskt betingat, anfall är bästa försvar heter det, och det kan vara lämpligt att föra över debatten till ett annat område som är mindre obehagligt. I senaste numret av Veckans Affärer går statsrådet i svaromål och kommenterar tidningens intervjuer. Han anser att en enkät om viljan att samarbeta med de anställdas organisationer var felaktigt upplagd med ledande frågor som gjorde att företagen svarade på ett visst bestämt sätt. Statsrådet ger exempel på hur man borde ha formulerat frågorna för att måhända få annorlunda svar. Exempel på sådana frågor är: Tror ni att samråd med de anställda leder till bättre utveckling av ett företag? Tror ni att öppen och förtroendefull information till de anställda leder till bättre förhållanden mellan företagsledning och de anställda? Låt mig, herr talman, ta detta som utgångspunkt för mina frågor till statsrådet. Tror statsrådet att man, om man handlade i den anda frågorna är formulerade när det gäller samarbetet mellan staten och de enskilda företagen, skulle kunna få ett bättre klimat? Kan det inte vara tänkbart att ett av huvudskälen tili den omtalade förtroendekrisen är det sätt på vilket regeringen — och kanske framför allt i detta fall industridepartementet — handlar i umgänget med företagen? Jag har som exempel nämnt sättet att göra den här förstudien och framhållit att de fortsatta kontakterna inte har skötts på ett sådant sätt att man har känt förtroende. Varje gång depar tementet aktiverar en fråga, undrar man vad som ligger bakom. är det ett isberg som skickas fram? Vi ser en liten bit, men resten får vi inte se, Det skapar en misstänksam anda, som verkligen inte kan gagna ett förtroendefullt samarbete, om nu, nota bene, statsrådet menar allvar med att han önskar ett förtroendefullt samarbete med företagen. Låt mig avslutningsvis ställa den frågan till statsrådet: Är statsrådet beredd att tillämpa det tillvägagångssätt som statsrådet rekommenderar företagen när det gäller samarbetet med de anställda att gälla för regeringens och departementets eget handlande när det gäller relationerna till företagen?

Herr talman! Jag tror att nästan allt vad herr Wallmark här tog upp rör bedömningen av den studie av elektronikindustrin som utfördes av ett antal experter på industridepartementets uppdrag. Det är riktigt att den studien på vissa punkter har rönt bemötande från en del företag i branschen. Det är väl i och för sig inte konstigt att så är fallet, därför att hela elektronikbranschen av statistiska skäl är svår att analysera — något som vi också är fullt överens med industrin om. Reservationer för brister i det statistiska underlaget framfördes klart i studien, och arbete pågår nu med förbättring av den grundläggande statistiken. Om man å andra sidan skulle ha väntat med att göra en sådan studie tills man hade fått fram det perfekta statistiska underlaget, skulle den här studien inte ha kommit till stånd på mycket lång tid.

Jag tycker inte att man skall vara så förskräckligt känslig att man inte i en sådan här studie kan redovisa de synpunkter som föreligger och sedan diskutera dem. Det var också en sådan diskussion som ägde rum, och jag vet att i och för sig är herr Wailmark väl underrättad om vad som händer i vissa delar av det svenska näringslivet, — och det är ju bra — men jag måste bestämt säga att herr Wallmarks uppgiftslämnares minnesanteckningar måste ha varit väldigt ofullständiga. Åtminstone på tre bestämda punkter rådde det fullkomlig enighet vid ifrågavarande sammanträde på sommaren 1969, som herr Wallmark referar till, om att statliga eller samhälleliga åtgärder behövdes och var aktuella. En av dessa punkter gällde frågan om att förbättra statistiken. Det är självklart, och detta är inte helt oväsentligt sett i ett längre perspektiv. Sedan rådde det också fullkomlig enighet om behovet av en översyn av utbildningsoch = forskningsresurser, sedd från elektronikindustrins utveckling och samhällets behov att i utvecklingen assimilera den nya datatekniken. Här krävdes speciella åtgärder på utbildningsoch forskningssidan. Detta är heller inte en oväsentlig punkt. Där kom man närmare vad jag skulle vilja kalla för den direkta frontlinjen av den företagen omedelbart påverkande industripolitiken. Man var helt enig om att den offentliga upphandlingen av avancerad elektronisk utrustning borde bedrivas i effektivare och mera samordnade former än hittills har varit fallet. Detta gäller inte minst upphandlingen av sjukvårdselektronik. På dessa tre punkter var man alltså enig redan vid den genomgång som då skedde på grundval av rapporten. Om herr Wallmark åter går till sina uppgiftslämnare, tror jag nog att han kan få detta bekräftat. Det kanske mest egendomliga med herr Wallmarks uppträdande här är herr Wallmarks förvåning. Jag kan faktiskt inte tro att herr Wallmark handlar i god tro när han sätter upp ett förvånat ansikte och frågar varför industridepartementet ägnar sig åt elektronikindustrin. Denna industri har ju inte några krisartade problem, har departementschefen sagt. Varför ägnar man sig då åt den, när så många branscer har påtagliga och mera akuta problem, akuta även i den meningen att de kan få allvarliga återverkningar på sysselsättningen? Jag tror inte att herr Wallmark kan vara uppriktig när han sätter upp detta förvånade ansikte.

Jag tror inte att herr Wallmark menar att detta vore en riktig politik. När jag säger att herr Wallmark inte gärna kan vara i god tro när han låtsar sig inte förstå varför vi ägnar oss åt elektronikindustrin, vill jag även hänvisa till att elektronikindustrin och heia datatekniken i alla avancerade industriländer är föremål för ett stort intresse från statsmakterna. Det är ett intresse som vi också möter på det internationella planet. Vi möter det i EEC-samarbetet på teknologiområdet. Vi möter det i varje bilateral industripolitisk kontakt som vi har. Jag har behandlat problemet med min tyske kollega, och jag disku terade det i början av veckan med ministern för det engelska teknologiministeriet. Det är fullständigt självklart att man i alla dessa länder ägnar en alldeles speciell uppmärksamhet åt elektronikindustrin och dataindustrin. Vi vet att det är en så expansiv industri, och vi vet också att det är en näringsgren där olika samhälleliga insatser av alla länder har bedömts såsom nödvändiga för att få en av alla önskvärd utveckling till stånd. Av denna enkla anledning ägnar vi oss åt elektronikindustrin. Vi kommer också att fortsätta att göra det. Herr Wallmark påstår att man inte får reda på vad som hinder i det näringspolitiska rådet och att detta skulle vara ett uttryck för bristande öppenhet, för hemlighetsmakeri och annat. Jag tror vi skall göra klart för oss vad som är näringspolitiska rådets syfte. Näringspolitiska rådet har inte ansvaret för näringspolitiken. Näringspolitiska rådet är ett rådgivande organ. Det är sammansatt av representanter för industrin — inte mindre än tre personer är permanenta ledamöter i rådet — för bankerna — både den privata och den statliga — samt för de anställdas fackliga organisationer. Syftet mea näringspolitiska rådet är just, som herr Wallmark sade, att få till stånd en seriös och öppen diskussion mellan personer, om vilka vi vet att de är djupt sakkunniga och dessutom åtnjuter en hög grad av förtroende i de sektorer som de representerar. Det förekommer inte någon tystnadsplikt, utan var och en har möjlighet att tala om vad han vill om näringspolitiska rådets diskussioner. Jag har inte bedömt det lämpligt att formalisera = näringspolitiska rådets verksamhet så att där skulle föras protokoll, som skulle offentliggöras, eller driva diskussionerna så, att rådet vid varje sammanträde skulle komma fram till vissa bestämda slutsatser, vilka skulle offentliggöras. Skulle vi bedriva rådets arbete på det sättet skulle dis kussionerna där få en helt annan prägel än de har för närvarande, och jag tror inte att det skulle vara till nytta för någon part. Jag kan hålla med om att det är ett problem med organisationer av den här typen att det utanför rådet alltid finns ett väldigt stort intresse av att vara med. I och för sig skulle det vara lätt att utöka antalet ledamöter i näringspolitiska rådet, så att rådet blev en mycket stor församling, men då skulle den också bli ohanterlig. Det är ofrånkomligt när det gäller sådana här organ att man hela tiden står inför ett dilemma. Man vill i och för sig gärna öka representativiteten, men man har samtidigt begränsningen att församlingen inte får bli ohanterlig. För att så att säga bemöta den känsla som herr Wallmark har talat om, nämligen att intresserade parter skulle känna sig utanförstående, har vi försökt ordna så, att när en viss bransch kommer upp, t.ex. varvsindustrin, elektronikindustrin eller den grafiska industrin, adjungeras till det sammanträdet representanter för dem som direkt berörs av rådets diskussion. Detta är ingenting specifikt för näringspolitiska rådets sätt att arbeta, utan det gäller också för de andra samrådsorgan som existerar, och jag tycker att det är rimligt i vår blandekonomi att ha kontaktytor gentemot näringsliv och andra avnämare. Finansministern har ett organ — det heter ekonomiska planeringsrådet och har funnits sedan 1962, så det är äldre än näringspolitiska rådet — och vidare har utbildningsministern sina rådgivande organ liksom inrikesministern har sina. Inte i något av dessa fall förekommer, såvitt jag vet, någon formalisering och något så att säga automatiskt offentliggörande av slutsatser på det sätt som herr Wallmark tydligen anser önskvärt. Till de åtgärder som har vidtagits efter julisammanträdet hör också bildandet av — genom Svenska utvecklings AB — företaget Skandinaviska el-inte grations service AB. Herr Wallmark frågade: Har samarbete ägt rum med branschens organisation, eller är det inte snarare så att bakom det företaget ligger kontakter direkt med berörda företag? Om man bortser från att utvecklingsbolagets chef i detta fall deltog i den gemensamma överläggningen och också kommer att delta i framtida liknande överläggningar, så är det rätt klart att utvecklingsbolagets arbete när det gäller företagsbildningar inte sker via branschorganisationer. Det måste alltid ske i direktkontakt med berörda företag. När industridepartementet har agerat på det här sättet är det inte alls någon speciell företeelse, utan det gjorde man också i Jernkontorets strukturutredning. Man diskuterar så att säga på branschnivå branschens strukturella problem.

Och det är, tror jag, också vad som kommer att hända inom elektronikindustrin. För att svara på den konkreta frågan om Skandinaviska el-integrations service AB är ett nybildat företag vill jag svara, att såvitt jag vet är företaget bara en månad gammalt. Det är i dagsläget ett av SUAB helägt dotterföretag, men möjlighet till delägarskap i företaget står öppen för intresserade företag. Det pågår diskussioner härom — jag kan inte i dag lämna någon bestämd uppgift om när och hur många som kommer att medverka i företaget. Det är utvecklingsbolagets förhoppning att det skall bli en viss utökning i det avseendet.

Det är också fråga om att samarbeta på marknadsföringssidan. Det är möjligt att företaget även kommer att ägna sig åt egen produktion. Allt detta får emellertid de i företaget deltagande och samarbetande intressenterna själva avgöra.

Där ville jag bara varna för att okritiskt läsa svar på sådana här intervjuer och påvisa hur mycket frågans formulering betyder för svaret. Men detta kan vara en diskussion som herr Wallmark och jag inte behöver ta upp i detta sammanhang. Självfallet är största möjliga öppenhet önskvärd, och jag menar att när det gäller elektronikområdet har vi följt den principen, och vi kommer som sagt var att följa den också i fortsättningen. Jag tycker inte att det finns anledning vare sig från herr Wallmarks sida eller från näringslivets sida att — om vi säger att åtgärder kan bli aktuella på detta område — fråga vad som nu skall hända. Vi säger detta på ett tidigt stadium för att få till stånd en debatt om de lämpliga åtgärderna. Det är här inte fråga om några isberg som man behöver frukta. Vad vi säger är att denna bransch är viktig och att vi kommer att analysera och förbereda olika åtgärder för att främja branschens utveck ling. Det tar vi verkligen inte som något hot mot branschen utan tvärtom som en deklarerad avsikt att driva en aktiv industripolitik på ett område som — jag upprepar det avslutningsvis — är föremål för ett växande intresse från samtliga regeringar i Europa.

Herr talman! Dessa frågor har jag tagit upp mera som en exemplifiering av hur det går till när regeringen ägnar sig åt industripolitik. Denna bransch är så utomordentligt expansiv att den säkert kommer att klara sig själv, om inte regeringen i sin — får jag säga det — beskäftiga industripoli tik staplar upp alltför många snubbelhinder på vägen. Jag skall inte gå in i detalj på vad denna branschanalys innehöll. Det är helt riktigt att man var överens om att statistiken var dålig — det blir en slutsats av bland annat diskussionen, eftersom man kom till mycket olika uppfattningar. Jag trodde inte att de krav som berör en förbättrad utbildning på elektronikområdet är sådant som uppmärksammas just av industridepartementet. Jag anser att dessa frågor hör hemma inom andra områden, men annars är det riktigt, som statsrådet säger, att denna fråga var uppe till diskussion. Problemet att förbättra de offentliga organens möjligheter att göra en mer saklig upphandling kan inte heller vara någon fråga där just industridepartementet plötsligt skall agera aktivt. Det jag tar upp är tekniken för att tackla problemen, som har fött en misstänksamhet. Jag undrar: Vad är regeringen ute efter, vad vill regeringen egentligen när den sitter bakom stängda dörrar och gör sina egna utredningar? Är det, statsrådet Wickman, ett sätt att vinna förtroende, ett sätt att gemensamt arbeta i dessa frågor? Jag är helt medveten om att det pågår mycket starka statliga aktiviteter inom en rad andra länder — Italien, Frankrike USA och England. Vi skall dock inte glömma bort att mycket av det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs i de länderna har ett intimt samband med deras försvarspolitik, rymdprogram o. d. Det är ett av huvudskälen till att staten där är engagerad. Statsrådet Wickman är väl också helt på det klara med att samrådet, samarbetet och samverkan mellan de offentliga myndigheterna och företagen — branschorganen eller branschföretagen — i de länderna är förtroendefullt på ett helt annat sätt än här i landet. Jag är ledsen, statsrådet Wickman, över att behöva säga detta. Det här är alltså ett område på vilket det finns stora och betydelsefulla företag plus, det har man totalt glömt bort i denna utredning, ett betydande antal mindre företag. Det gäller dessutom en utomordentligt expansiv bransch. Det vore olyckligt för hela det svenska näringslivets utveckling om man upplever det sätt på vilket industridepartementet agerar här snarare som en nålstingspolitik än som en förtroendefull samverkansattityd. Resultatet har blivit detta, herr statsråd. När statsrådet i intervjun i Veckans Affärer talar om att han har mycket intim kontakt med en rad olika företagare, både större och mindre, och att där sannerligen inte finns någon skepsis eller — om vi skall använda det uttrycket — förtroendekris, så vet jag inte vilka företagare statsrådet avser. Jag vill ge ett uppriktigt och personligt råd och säga: Statsrådet kom till sin funktion med en mycket god förväntan från näringslivets sida, ett mycket stort förtroendekapital, det kan jag villigt hålla med om. Var försiktig, statsrådet Wickman, med att förbruka det! Det är utomordentligt svårt att bygga upp det på nytt. Det behöver inte vara bristande vilja, utan det kan vara sättet att handla som skapar denna förtroendeklyfta som det talas om. Det är inte mina ord, men jag citerar vad andra har sagt. Statsrådet säger att han inte tror att jag är uppriktig när jag är förvånad över att statsmakterna ägnar sig åt elektronikindustrin. Jag har personligen i många sammanhang här i riksdagen talat om att många utvecklingsproblem i många branscher måste lösas gemensamt av stat och näringsliv. Men det gäller här det sätt på vilket man har tacklat dessa problem. Jag talar nu inte om elektronikindustrin som sådan utan tar ett exempel på hur man bär sig åt. Det kan, statsrådet Wickman, inte vara riktigt att göra på detta sätt. Det betyder ju att företagen blir utomordentligt försiktiga med att lämna några uppgifter och att i fortsättningen samråda, ty de vet inte vart man egentligen syftar. Branschen är ju inte utsatt för sådana problem att staten har någon anledning att engagera sig speciellt aktivt. Jag talar hela tiden om en prioritering, och jag kan inte se att det är fråga om så hög prioritet i detta sammanhang. Sedan kom vi in på en principdiskussion om näringspolitiska rådet. Det är ett rådgivande organ, säger statsrådet, och jag förstår att det då är rådgivande till regeringen. Jag delar statsrådets uppfattning att näringspolitiska rådet har fått en mycket god sammansättning — skickligt, kunnigt folk och säkert förnämliga rådgivare. Det är inte det jag diskuterar. Vad jag diskuterar är hur det skall vara möjligt för Övriga att ta del av de diskussioner som har förekommit. Jag förutsätter ingen ändring så att man skall börja fatta beslut i näringspolitiska rådet. Men det måste finnas möjligheter för andra berörda intressenter. Ur politisk synpunkt gäller det hela den borgerliga oppositionen, som ju står helt utanför informationer om vad som händer i näringspolitiska rådet, såvida vi inte skall springa — om det är det statsrådet menar — till någon enskild och be att han låter oss få låna sina minnesanteckningar. Då kan det kanske bli precis som statsrådet säger här, att man inte har fått fullständiga informationer av den som har gjort minnesanteckningarna, att de kan ha blivit missuppfattade o.s.v. Men vi har en stor mängd andra människor utanför, ock det erkänner statsrådet. Det är många som är intresserade av vad som händer och sker, och det är helt naturligt. Det får ju inte bli bara en vanlig samtalsklubb, utan det är meningen att de synpunkter som framförs av dessa högt kvalificerade personer skall vara vägledande för många andra i deras arbete ute i svenskt näringsliv. Det gäller inte bara näringslivet utan många organ.

Statsrådet kommer också in på dotterbolaget till SUAB och säger att det är rimligt att det sker en etablering efter kontakter med enskilda företag och inte med branschorganisationer. Detta leder till en del intressanta frågor och synpunkter. Om det visar sig, när man har haft kontakter med dessa enskilda företag, att de samtliga har avrått från bildande av detta bolag och anser att det är en obehövlig beskäftighet att blanda sig i dessa frågor, att detta snarare leder till splittring av våra resurser än till en förbättring, vad innebär då ett samråd? Det är ju ett faktum att inget företag, trots erbjudanden till ett stort antal, har velat tacka ja till att bli delägare. Företagen har såvitt jag vet tvärtom avrått från bildande av detta dotterbolag. Jag kan nämna, beträffande den här typen av komponentindustri för halvledare, att enbart ett av våra större företag som statsrådet tidigare har nämnt i sitt svar, nämligen L M Ericsson, har en sådan produktion till ett värde av uppåt 12 miljoner kronor. ASEA som ju ligger bakom halvledarforskningsinstitutet, är också engagerat. Produktionen beräknas ha stigit till 40 å 50 miljoner kronor i början av 1970-talet. Vidare har ASEA samarbete med RCA för att ta vara på den know-how som man kan få därifrån. Om man vet detta, statsrådet Wickman, kan man då inte bedöma utvecklingsbolagets engagemang i dessa frågor som en onödig beskäftighet? När jag dessutom hör att bolaget skall ge sig in på marknadsföringsfrågor och eventuellt också på produktion må jag verkligen säga att detta är ett typiskt exempel på vad som kan hända om man handlar mer eller mindre på eget initiativ, och det skapar ytterligare misstänksamhet.

Det är precis som om det inte skulle existera någonting som vi kan kalla företagsdemokrati när det gäller kanslihusets agerande. Jag hade hoppats att statsrådet Wickman skulle vilja säga att vi inom detta område skall försöka agera så som vi själva rekommenderar andra att agera. Det har jag inte fått höra. Detta är kanske den största besvikelsen med anledning av det svar som jag har fått och den diskussion som vi har fört.
Herr talman! Jag kan lova kammarens ledamöter att jag skall fatta mig något kortare än herr Wallmark har gjort. kommer tillbaka till. Jag tycker att den är uttryck för ett rimligt sätt att börja en debatt med intressenterna, nämligen att låta dem som är intresserade av utvecklingen på detta område få sina synpunkter framförda. Till denna studie fanns det tre typer av bidragsgivare. Den första var industrin själv, den andra var avnämarna och den tredje var utbildningsinstitutionerna. Herr Wallmark har alldeles rätt i att det förekom viss känslighet inför en del omdömen i denna studie. Men så känslig behöver man ju inte vara att man inte kan ta emot och diskutera omdömen som dessutom i detta fall var direkt relaterade till olika intressegrupper. Sedan säger herr Wallmark att det är en egendomlig avgränsning av vad man skall mena med industripolitik och industridepartementets verksamhet. Talar jag om statistik och offentlig upphandling och utbildningsoch forskningspolitik, så säger herr Wallmark att departementet inte har med detta att göra. Det är naturligtvis riktigt att när det gäller branschfrågor måste industridepartementet komma in på åtgärder som i och för sig ofta kan ha sin huvudsakliga förankring i andra departement. Men avsikten med tillskapandet av ett industridepartement var just att åstadkomma en samordning av det offentligas olika åtgärder för att nå vissa industriella och industripolitiska syften. Därför accepterar jag inte den mycket snäva avgränsning som herr Wallmark gör när han uttalar sig om vad han anser vara ett korrekt industripolitiskt handlande. Jag skall inte gå in närmare på SUAB:s dotterföretag. Jag tycker vi skall se hur det utvecklas. Det är självklart att detta är ett initiativ som kan vara intressant inte minst för de mindre företagen. Visserligen har L M Ericsson en betydande halvledartillverkning men det är, herr Wallmark, på en mycket smal sektor, och jag tror inte att kammaren är intresserad av att vi går in i någon diskussion om den svenska framtida = halvledarkomponentproduktionen. Sedan får herr Wallmark också bestämma sig: Skall vi ibland se till att vi har samråd och ibland inte ha det? Det näringspolitiska rådet är ett exempel på en samrådsform som enligt min uppfattning fungerar bra. Jag är helt övertygad om att skulle vi göra en ändring i den riktning som herr Wallmark önskar, så skulle ett värdefullt kontaktorgan om inte försvinna så i varje fall förlora mycket av sin nuvarande effektivitet.

Herr talman! Fru Maj-Lis Landberg har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att snabbt öka Norrköpings möjligheter att utveckla ett mer differentierat näringsliv. Under efterkrigstiden har, som vi alla vet, det svenska näringslivet genomgått betydande strukturella förändringar. Alla tecken tyder också på att denna strukturomvandling kommer att fortsätta. Det är naturligtvis många faktorer som ligger bakom detta — inte minst den allt snabbare tekniska utvecklingen och den hårdnande internationella konkurrensen. I ett land som Sverige är det nödvändigt att vi så långt möjligt koncentrerar våra knappa resurser till de områden där vi har de bästa konkurrensförutsättningarna i dag och i morgon. Det innebär alt vi successivt måste dra oss ur aktiviteter där vi inte längre kan internationellt hävda oss. Detta är en absolut förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att höja det svenska folkets materiella standard och på sikt bevara den fulla sysselsättningen. Jag är väl medveten om att dessa förändringar — även om resultatet sett ur ett större perspektiv och över en längre tid är övervägande positivt — för många berörda individer och orter kan medföra stora svårigheter och i vissa fall direkta förluster. Samhället har därför en skyldighet att söka styra denna omvandling så att den försiggår i former som är acceptabla ur sociala och mänskliga synvinklar. Det får inte vara så att vissa medborgare eller grupper av anställda får bära förlusterna medan andra tar hem vinsterna av ett framåtskridande som vi alla varit med att skapa. I det syftet har vi under senare år skapat resurser och byggt upp en arsenal av medel som skall möjliggöra för samhället att fullgöra denna uppgift. Vi har arbetsmarknadspolitiken med arbetsförmedling, omskolningsverksamhet och flyttningsbidrag, vi har investeringsfonderna och lokaliseringspolitiken för att nämna några exempel. Men jag är medveten om att detta inte är tillräckligt i alla lägen. Ett beslut om nedläggning av ett företag fattas ofta snabbt. Dess följdverkningar kan vara av många olika slag och sträcka sig långt in i framtiden. Men det tar viss tid att planera samhällsinsatser som = nedläggningsbeslut aktualiserar och de praktiska effekterna av åtgärderna blir ibland inte märkbara förrän efter relativt lång tid. Det är därför av utomordentlig betydelse att samhället informeras i god tid innan de avgörande besluten fattas och verkställs. När det gäller de åtgärder som samhället kan och kommer att sätta in här får vi skilja på dels sådana som kan vidtas och kan få effekt tämligen omgående, dels sådana som kräver längre planeringstid och verkar först på någon sikt. Till de förstnämnda hör olika, numera i vårt land traditionella arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag ber i fråga om detta att få hänvisa till inrikesministerns redovisning i andra kammaren den 9 april. Men härutöver krävs ytterligare insatser och jag är därmed inne på fru Landbergs egentliga fråga som rör möjligheterna att skapa ett mer differentierat och på sikt också livskraftigt och expansivt näringsliv i Norrköping. Här gäller det åtgärder av den andra typen, sådana som kräver relativt lång förberedelsetid och där resultaten kommer att visa sig successivt under de närmaste åren. Även här är vi i gång med arbetet. Regeringen har beslutat att lokaliseringsstöd skall kunna utgå till företag som investerar i Norrköping för att förstärka sysselsättningsmöjligheterna. Företagen får även tillstånd att använda sina investeringsfonder i samma syfte. Som meddelades den 10 april har ASEA redan erhållit sådant tillstånd bl.a. för en investering på 25 miljoner kronor i Norrköping, vilken beräknas ge en sysselsättningseffekt av ca 50 personer. Ett annat företag i Norrköpingsområdet kommer att bygga ut verksamheten och erbjuda anställning åt 55 av de anställda vid YFA, varav 40 i åldern 50 år eller äldre. Utbyggnaden finansieras med hjälp av statliga lokaliseringsmedel samt genom lån från bl.a. Sveriges investeringsbank. Vad gäller den statliga företagssektorn har riksdagen nyligen beslutat anslå 11 miljoner kronor till den första byggnadsetappen för ett nytt tvätteri i Norrköping för förenade fabriksverken, vilket fullt utbyggt beräknas sysselsätta 225 personer. I fabriksverkens planering beräknas detta tvätteri vara i full drift först under andra kvartalet 1972. Undersökningar pågår rörande möjligheterna att forcera detta projekt. I övrigt undersöks inom den statliga företagsgruppen vilka projekt som kan vara lämpliga att förläggas till Norrköping. För dagen föreligger dock inga konkreta resultat att redovisa av dessa undersökningar. I en kommande proposition till riksdagen ämnar regeringen föreslå en viss utflyttning av statliga verk och statlig aktivitet ur Stockholm och Stockholmsområdet. Eftersom Norrköping synes äga goda förutsättningar att bli lokaliseringsort för viss statlig förvaltning, är staden en av de orter som bör ligga i förgrunden när en sådan utlokalisering av statlig verksamhet skall aktualiseras. Flera olika åtgärder syftande till att utveckla ett mer differentierat näringsliv i Norrköping har således redan vidtagits eller är planerade. Dessa åtgärder har möjliggjorts genom att vi — som jag tidigare påpekat — under årens lopp byggt upp resurser hos samhället och skapat en viss beredskap inför situationer som denna. Men det är klart att vi här arbetar under en stark tidspress som begränsat möjligheterna att åstadkomma en i alla avseenden så smidig anpassning som vi skulle önska. Samtidigt vet vi att det i vårt land finns många andra orter som har eller kan få liknande problem som Norrköping. Vår beredskap att lösa de speciella svårigheter som strukturomvandlingen kan skapa i områden med ensidigt inriktat näringsliv måste därför höjas ytterligare och insatserna få mer av förebyggande karaktär. Sedan flera år tillbaka pågår ju också ett arbete med att skapa ett hållbart underlag för utformningen av en mer aktiv och långsiktig regionalpolitik. Sett i det längre perspektivet innebär detta att det blir nödvändigt för samhället att gå in i ett mer aktivt och vidgat samarbete med företagen inom industrin och andra berörda delar av näringslivet. Det förslag om lokaliseringssamråd som nu remissbehandlas är ett viktigt steg i detta sammanhang. De förslag om bl.a. vidgad information om företagens långsiktiga planering som den s.k. samarbetsutredningen kan väntas framlägga kommer att verka i samma riktning. Även den pågående TEKO-utredningen torde i sitt slutbetänkande kunna ge värdefulla synpunkter i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation.

Nedläggningen av YFA är kanske — och jag vill poängtera kanske — på lång sikt riktig.

Vi vet att exporten av textila varor under 1969 ökade med 138 miljoner kronor till cirka 860 miljoner kronor, eller med 19,1 procent. Importen av textila varor ökade under 1969 med 470 miljoner kronor till omkring 2 960 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 18,9 procent. Den textila utrikeshandeln inklusive konfektionsvaror omfattade 1969 cirka 3 procent av Sveriges totala export och cirka 10 procent av landets totala import.

1969 års ökning av textiloch konfektionsimporten med cirka 470 miljoner kronor motsvarar nära 43 procent av handelsbalansens underskott. Industriministern säger i sitt svar att alla tecken tyder på att vi även i fortsättningen får vara med om strukturförändringar inom näringslivet. Textilarbetarna har inte motsatt sig detta, men inom Svenska textilarbetareförbundet motsätter vi oss att de lågavlönade textilarbetarna skall bära bördorna för framstegen. Textilarbetarna sätter nu hela sin lit till regeringen och dess handlingskraft, sedan den privata företagsamheten återigen visat prov på bristande samhällsansvar. Den situation som Norrköping denna gång ställs inför är om möjligt ännu värre än vid tidigare nedläggningar. Dels är det den största nedläggningen, dels har vi ännu kvar sviter av tidigare nedläggningar. Sedan 1952 har Norrköping varje år drabbats av nedläggningar i större eller mindre omfattning. Det har ofta sagts att Norrköping är en så stor stad och har så bra läge, att staden av egen kraft skall klara sig. Jag vill slå fast att denna gång kan vi det inte, och jag vill belägga detta med följande siffror om befolkningsutvecklingen. Andelen förvärvsarbetande har sedan 1940-talet minskat oavbrutet, samtidigt som folkmängden ökat. Från 1950 till 1960 steg folkmängden med närmare 5 000 personer, men antalet förvärvsarbetande ökade med knappt 300. åren 1960—1968 ökade stadens folkmängd med ungefär 4000 personer, varav 3 400 var i åldrarna över 50 år. Norrköping har ett större antal pensionärer än andra städer, 17,3 procent mot t.ex. Västerås med 11,2 procent. Av kommunalskatten går 40 procent till social service. Situationen är alltså den att en krympande andel förvärvsarbetande skall försörja en växande andel icke förvärvsarbetande. Samtidigt är vår kommunalskatt så hög som 23 kronor per skattekrona. Jag har i min interpellation frågat vilka åtgärder industriministerna avser vidta för att snabbt öka Norrköpings möjligheter att utveckla ett mer differentierat näringsliv. Då har jag tänkt på utlokalisering av något statligt verk och annan statlig verksamhet till Norrköping. Det finns nämligen ett samband mellan en hög andel administrativa tjänster och hög skattekraft. Av landets 20 största städer ligger Norrköping på nittonde platsen när det gäller antalet administrativa tjänster och på sjuttonde platsen när det gäller skattekraften, med en medelskattekraft på 85,93. Som jämförelse kan nämnas Solna, som har andra plats både när det gäller administrativa tjänster och skattekraft och med en medelskattekraft på 131,71. Redan om några månder börjar avvecklingen av YFA, och hela avvecklingen skall vara avslutad i oktober 1970. Samtidigt med detta kommer vi i Norrköping att få stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, och vi kommer i en synnerligen besvärande situation, om inte omedelbara insatser göres även på byggnadssidan. Herr talman! Jag vill återigen tacka för svaret, men jag hade hoppats på något mera konkret löfte om statlig lokalisering till Norrköping. Samtidigt vore det önskvärt att en grundlig utredning gjordes — både en social och samhällsekonomisk — om följerna av YFA nedläggningen och om vilka krafter som är i verksamhet både före, under och efter nedläggningen.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, vilka åtgärder som vidtagits för att under en övergångsperiod garantera god tillgång på alternativa läroböcker för grundskolan i syfte att underlätta omställningen till den nya läroplanen. Jag vill erinra om att för grundskolan gäller att skolstyrelsen har att antaga lärobok som finns uppförd på en läroboksförteckning. Det ankommer på statens läroboksnämnd att besluta vilka läroböcker som skall uppföras på läroboksförteckningen. Läromedelsförlagens möjligheter att planera för en god läroboksförsörjning vid den nya grundskolans start har givetvis underlättats av att huvuddragen av reformen varit bekanta under lång tid. Under läroplansarbetets gång har läromedelsfrågorna ägnats stor uppmärksamhet av skolöverstyrelsen och kontinuerligt diskuterats med olika läromedelsproducenter från såväl allmänpedagogisk som <ämnesmetodisk synpunkt. Det har emellertid därutöver befunnits nödvändigt att vidta vissa övergångsåtgärder, i första hand för årskurs 7. april 1970 bemyndigat läroboksnämnden att på läroboksförteckningen för nästa läsår uppföra läroböcker för årskurserna 1, 4 och 7 i grundskolan, även om innehållet inte helt överensstämmer med den nya läroplanen. Även härigenom underlättas läromedelsförsörjningen inför den nya grundskolans start.

Herr talman! Detta är ett avsnitt ur ”Fallet med de försvunna läroböckerna”. Jag vill tacka för svaret på min interpellation, som jag framställde den 17 mars, innan läroboksnämndens beslut om läroböcker för årskurserna 1, 4 och 7 ännu hade blivit offentliggjort. Det cirkulerade nämligen i skolkretsar rykten om att cirka två tredjedelar av alla tidigare godkända läroböcker nu skulle underkännas. Jag ansåg det vara angeläget att få klarhet i denna fråga, främst ur kommunal synpunkt med tanke på de betydande merkostnader ett sådant beslut skulle innebära. Tidigare kritik av de sena skolboksleveranserna hade gjort att skolboksförlagen i år hade laddat upp ordentligt med nytryck och tilltryck av läroböcker. Dessutom hade skolöverstyrelsen meddelat bestämmelser och rutiner för granskning och praktisk prövning av nya läroböcker och även för granskning av äldre läroböcker. Därvid hade man angett att samstämmighet mellan representanter för förlagen och statens läroboksnämnd beträffande de riktlinjer som borde gälla med hänsyn till skolornas behov av information hade nåtts vid ett sammanträde i januari i år, vid vilket hade avhandlats ett tidsschema för ansökan om praktisk prövning, beläggningsmaterialets karaktär och omfattning samt frågan om äldre läroböckers användbarhet i den nya grundskolan. Genom de åtgärder som Sö vidtagit föreföll det vara läroboksnämndens avsikt att garantera skolan ett rikligt ut bud av läroböcker även under övergångsåret 1970/71. Man angav att såväl nyproducerade som äldre, relativt nyligen godkända läroböcker, skulle uppföras på listan över för den nya grundskolan tillåtna läroböcker. Så kom då protokollet från läroboksnämndens sammanträde den 3 mars. Vid ett fyra timmar långt sammanträde beslöt nämnden, som hade att ta ställning till omkring 550 titlar, att uppföra 105 helt nya titlar för praktisk prövning på den här läroboksförteckningen. 43 helt nya böcker avvisades, 153 titlar från den tidigare gällande läroboksförteckningen återuppfördes, medan inte mindre än 246 titlar avvisades. Detta beslut kom vid en tidpunkt då flera skolor redan hade beställt eller var i färd med att beställa läroböckerna för nästa läsår. För förlagen innebar beslutet att hela produktionsplaneringen och lagerhållningen kullkastades. I början av april överklagades beslutet av alla skolboksförlag utom det statliga. Remissyttranden inhämtades från skolöverstyrelsen och Svenska kommunförbundet och naturligtvis från läroboksnämnden själv. Skolöverstyrelsen och Kommunförbundet avgav intressant nog ett gemensamt remissyttrande och sade bl.a. följande: ”Sö och Svenska Kommunförbundet har funnit att vissa av de förutsättningar som förelegat vid uppgörande av nämnda förteckning ej med säkerhet kan komma att alltjämt föreligga inför läsåret 1970/71. Vissa tekniska och administrativa problem kan således komma att förorsaka svårigheter beträffande läroboksförsörjningen för de årskurser i grundskolan, för vilka den nya läroplanens genomförande nu är aktuell. Situationen har befunnits motivera särskilda åtgärder. Den enda nu möjliga åtgärd, som kan beräknas ge tillräcklig effekt, torde vara att tillåta användning av läroböcker anpassade till den äldre läroplanen.” Läroboksnämnden, som tydligen ha de tagit kritiken ganska allvarligt, gav en bakgrund till sitt remissvar angående de överklagade besluten och redovisade sin handläggning. Av redogörelsen framgår, att läroboksnämndens förberedelser varit ”allsidiga och grundliga, att nämndens handläggning av ärendena uppfyller alla krav som kan ställas, att läroboksnämndens ledamöter och suppleanter har fått inblick i ärendena och haft tillgång till ett gott beslutsunderlag”. Om nu läroboksnämnden fått rätt i detta ärende, hade enligt förlagens beräkningar omkring 2 miljoner läroböcker som redan förelåg producerade till ett värde av inemot 20 miljoner kronor blivit oanvändbara. Lärarna hade tvingats att använda helt nya, fullständigt oprövade böcker, och kommunerna hade drabbats av betydande merkostnader. Så kom regeringens beslut den 24 april, i vilket man upphävde läroboksnämndens beslut den 3 mars. I Kungl. Maj:ts beslut står följande: ”Vid sidan av läroböcker kan i undervisningen användas kompletterande material som ej granskats av läroboksnämnden.” Som sig bör triumferade alltså rättvisan och det sunda förnuftet även i fallet med de försvunna läroböckerna, och läroboksnämnden fick bakläxa av regeringen. Den var välförtjänt.

Till konstitutionsutskot tets utlåtande nr 27 har fogats två reservationer, den ena motiverad och dep andra blank. Den förra gäller möjligheten för ett riksdagsutskott att anordna offentliga utfrågningar och den andra reservationsrätten i utskott. Frågan om offentliga utfrågningar har varit föremål för en undersökning av en särskild arbetsgrupp inom folkpartiet och dessutom behandlats vid landsmötet hösten 1969. Vi har således penetrerat frågan ingående och anser oss mogna att ta ställning redan nu. Vi finner därför inte utskottsmajoritetens hänvisning till att frågan skall prövas av grundlagberedningen vara något bärande skäl till att inte sakbenandla frågan i samband med den grundlagsrevision som nu företas. Eftersom det uppenbarligen förekommit en hel del missförstånd om vad saken gäller och vad vår ståndpunkt egentligen innebär, vill jag slå fast vår linje genom att anföra ett kort citat ur landsmötesbeslutet.

Det är utskottet självt som skall avgöra om det är lämpligt och önskvärt att låta en utfrågning vara offentlig. Det är heller ingalunda meningen att den tillfrågade skall utsättas för något inkvisitoriskt förhör. De antydningar som gjorts om att det skulle bli något i stil med de amerikanska utskottsförhören under McCarthyismens dagar är självfallet fullständigt felaktiga. Det bör för övrigt uppmärksammas, att det inte talas om förhör utan om utfrågning. Vi har därjämte framhållit att den som blivit inkallad till utfrågning skall ha rätt att vägra infinna sig och att den som infinner sig inte skall behöva svara på andra frågor än dem han själv vill besvara. Man kan då naturligt nog undra varför dessa utfrågningar skall vara eller kanske rättare kan vara offentliga. Det är ju egentligen bara på den punkten reservanternas yrkande skiljer sig från majoritetens. Jag vill i korthet anföra fyra skäl. 1. En principiellt motiverad strävan att så långt det är möjligt vidga insyn och offentlighet till de slutna rum där beslut fattas. Ju viktigare beslut som fattas, desto angelägnare är detta. Ingen lär kunna förneka att riksdagsbesluten med ytterst få undantag i realiteten fattas i utskotten. 2. En ideologiskt-politiskt betingad strävan att stärka riksdagens ställning i det politiska livet. Att statsråden skall kunna inkallas till utskotten är bra. Det skulle vara ännu bättre, om det kunde ske under bevakning av press och övriga massmedia. 3. En önskan att öka allmänhetens kännedom om hur riksdagen arbetar — eller om det till äventyrs skulle vara motiverat — att den arbetar. Den bild allmänheten får av riksdagsarbetet gäller främst debatterna i kamrarna och så förstås riksdagens högtidliga öppnande. Engagemanget och entusiasmen bland ledamöterna är som bekant högst varierande i båda fallen. Denna bild är med andra ord föga representativ för verksamheten i riksdagen. 4. En önskan att skapa möjligheter att åstadkomma en viss avlastning från den nya riksdagen vad gäller enkla frågor och interpellationer. Det tycks finnas en ganska allmän oro för att den nya riksdagen med de många ledamöterna kommer att bli mycket tungrodd och att åtskilliga ledamöter sällan får möjlighet att komma till tals. En möjlighet att inom ett utskott ställa frågor till ett statsråd skulle kunna bli en god ersättning för eller ett komplement till frågeinstitutet i kammaren. Vi har nu ägnat närmare en och en halv timme åt en interpellationsdebatt, innan vi kan ta itu med utskottsärendena. Det har säkerligen varit en både värdefull och angelägen debatt — jag har ingen anledning att tro annat — men den kanske skulle ha kunnat föras i ett utskott under offentlighet med samma utbyte. Den blanka reservationen gäller utskottets förslag till reglering av reservationsrätten. Vi vill med denna reservation markera att vi inte är helt nöjda med den utformning som § 46 i riksdagsordningen föreslås få. Det är självfallet angeläget att rätten att avge reservation fastslås i riksdagsordningen. Däremot kan man fråga sig, om det är nödvändigt eller lämpligt att just i grundlagen i detalj reglera det tekniska förfarandet då man i övrigt söker föra över detaljbestämmelser från grundlagarna till vanliga lagar eller stadgor. Och om man nu trots allt vill ha detaljbestämmelserna i grundlag bör de vara så utformade, att de inte försvårar ett smidigt och praktiskt arbete i utskottet. Reglerna för omröstning inom utskott och avgivande av reservation har i den nuvarande riksdagen tillämpats något olika i olika utskott. I vissa utskott har ledamot fått avge reservation trots att vederbörande inte förlorat vid omröstning utan på annat sätt gjort klart, att han inte samtyckt till majoritetens mening, t.ex. anmält sin avsikt att avge reservation. Det nya förslaget innebär sålunda en skärpning av gällande praxis, en skärpning som kanske kan göra arbetet mera tungrott och osmidigt. Den situationen uppstår inte sällan, att en ledamot eller ett partis representanter med anledning av den diskussion som förts i utskottet önskar få rådrum före det definitiva ställningstagandet — i vissa fall kanske för kontakt med partiledning eller riksdagsgrupp. I de fall bordläggning vägras — sådant förekommer som bekant — tvingas vederbörande ledamot för att han inte skall förlora sin reservationsrätt att kräva formell omröstning och därvid ta ställning, trots att han kanske velat ha betänketid före det slutliga ställningstagandet. Detta är en beslutsprocedur som vi inte finner helt tillfredsställande. Jag har inget yrkande på denna punkt. Däremot, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Med anledning av den reservation i vilken det föreslås att man redan nu skulle få bestämmelser om s.k. offentliga utfrågningar i utskott vill jag bara meddela att denna fråga är — vilket också framhålles av utskottet — föremål för utredning inom grundlagberedningen.

Jag tror att det finns anledning att avvakta utredningens resultat, innan ställningstagandet sker. Jag ber därför, herr talman, att i det stycket få hemställa om bifall till konstitutionsutskottets förslag.

Herr talman! Det är en genomgripande omorganisation av riksdagens arbete som här föreslås, och egentligen är det förbluffande att debatten kring denna omorganisation har varit så obetydlig. Det har knappast varit någon debatt alls, inte ens om en så genomgripande och för riksdagen främmande åtgärd som att den nya organisationen skall träda i kraft redan nästa år, vilket ju innebär vissa specialarrangemang, föreslagna i propositionen och av utskottet. Den debatt som har förekommit har väl närmast rört tre detaljer. I den fråga som herr Richardson tog upp nyss vill jag för min del deklarera att eftersom grundlagberedningen tar frågan under övervägande så finns det anledning att avvakta dess arbete. Därigenom kan vi ju få frågan belyst på ett fylligare sätt än vad som skulle ha blivit fallet genom enbart en utskottsbehandling i snabb takt nu. Den andra fråga som varit uppe gäller initiativrätten för utskotten. Där har konstitutionsutskottet på sidan 7 i utlåtandet markerat att de nya befogenheterna i fråga om varje utskott skall handhas med samma varsamhet som iakttagits av de utskott som nu har självständig initiativrätt. Jag tror att det är mycket värdefullt att det påpekandet har gjorts. Det undanröjer väl en del farhågor som annars skulle ha kunnat uppkomma, teoretiskt sett, för att utskott med förbigående av den normala proceduren skulle kunna Ööverraska riksdagen med vissa åtgärder och vissa förslag. Den tredje fråga som diskuterats har varit statsråds medverkan i utskottsarhetet. Nu får statsråd infinna sig endast i utrikesutskottet, och den möjligheten har ibland begagnats. Enligt den föreslagna ordningen får statsråd infinna sig också i annat utskott, men konstitutionsutskottet understryker att statsråd skall få inställa sig endast på begäran av vederbörande utskott och endast för att lämna upplysningar, inte för att delta i överläggningar med utskottet. Även det förefaller vara en mycket välbehövlig och viktig precisering, eftersom vi inte gärna vill rubba den konstitutionella maktbalansen mellan regering och riksdag i detta land utan att en sådan åtgärd föregås av andra överväganden än sådana som sammanhänger med en sådan liten ändring som det här är fråga om. Förbudet för statsråd att delta i utskottsarbete är ett uttryck för den konstitutionella maktbalans mellan regering och riksdag som tidigare har funnits. När nu detta förbud slopas får det inte uppfattas så att man vill ändra på vad som av hävd har funnits inskrivet i vår författning i den vägen. Icke minst erfarenheterna under vårriksdagen har väl givit belägg för att en ny utskottsorganisation är påkallad. Vi har i år haft många exempel på dubbelarbete i olika frågor genom att frågor hänvisats till olika utskott med därav följande svårigheter att samordna verksamheten. Det har också inneburit att de enskilda utskottsledamöterna inte på ett tillfredsställande sätt kunnat överblicka vad som sker i det ena eller det andra utskottet. Det har förekommit många exempel på nackdelar av nuvarande system. Dessa bör kunna avhjälpas i och med denna ordning. Det är så mycket viktigare att vi får ett effektivare utskottsarbete som den nya riksdagen tyvärr blir så stor att den omfattar 350 ledamöter; det är alltså en tung skuta som skall sättas i sjön. Jag vill i detta sammanhang erinra om att moderata samlingspartiet hela tiden påyrkade att antalet skulle sättas till 300. Det är emellertid inte nog med att skapa en ny utskottsorganisation. Det kanske också krävs att riksdagen i annat sammanhang rationaliserar sitt arbete, vilket är så mycket viktigare då riksdagen ju inte annars gärna kan begära rationalisering av annan verksamhet inom offentlig eller enskild verksamhet och förvaltning. Jag gör detta påpekande med anledning av gårdagens voteringar. Det är inte första gången som vi har ställts inför massvoteringar — det sker regelbundet i samband med behandlingen av bostadsfrågorna. I går var det 43 voteringar om skattepaketet, 42 rösträkningar och 48 yrkanden. Herr talman! Jag tycker inte att detta är en rimlig ordning. Med bortseende från slentrian, och byråkratiska vanor borde man kunna få fram utskottsutlåtanden som var mer principiella. I samband härmed skulle också antalet voteringar kunna nedbringas. Det är inte rimligt att två kamrar skall sitta över timmen och votera i frågor, som praktiskt taget redan är avgjorda, när man med en litet smidigare uppläggning av utskottsyrkandena till mera principiella resonemang och en smidigare uppläggning av voteringarna skulle kunnat minska bördan. Jag vill särskilt betona att denna anmärkning icke riktar sig mot herr talmannen utan mot den slentrian som vi kanske alla har benägenhet för men som vi bör försöka rensa bort.

Herr talman! Herr Hernelius påpekar att det nästan inte alls förts någon debatt om den nya riksdagsordningen. Detta är riktigt — det är också överraskande och beklagligt. Jag konstaterar att inte ens konstitutionsutskottets ordförande velat diskutera den fråga som vi har tagit upp, vare sig i utskottet eller i kammaren. Man kan fråga vad det beror på att intresset är så litet. Ibland har man en känsla av att konstitutionsutskottet vill skjuta över frågan till grundlagberedningen. Många av ledamöterna i grundlagberedningen är ju samtidigt ledamöter i konstitutionsutskottet, och man kan få det intrycket att de har drabbats av den handlingsförlamning som en besvärande personlighetsklyvning kan ha åstadkommit.

Herr talman! Även i år har moderata samlingspartiet i en partimotion framfört vissa synpunkter och förslag i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret. Jag avser förslagen i motionerna som i denna kammare har nr 269 och i andra kammaren nr 306. Nu har redan en del avsnitt i dessa motioner behandlats vid denna riksdag. Det gäller exempelvis vad som rör kollektivanslutningen, det statliga partistödet o.s.v. Vi skall inte nu bryta mot ordningen och återkomma till dessa avsnitt, men nog finns det skäl att föra fram synpunkter i syfte att nå resultat och få ett mer levande folkstyre. Åtgärder behöver vidtagas för att om möjligt stärka och fördjupa de värden det här gäller. När vi ser hur utvecklingen pågår och förändras, hur många grupper som gör sig påminta och hur många det finns som inte nu godtar en parlamentarisk och demokratisk ordning för fattandet av beslut och fastställande av samhällets funktioner, utan öppet hänger sig åt att med våld förändra samhället, inser vi att det är fara å färde. Det är viktigt och betydelsefullt att bredda de enskilda medborgarnas inflytande på samhällets olika områden. I partimotionen uttalas att det finns anledning att på allt sätt understryka att frågan om demokratins breddning och fördjupning är ingenting mindre än en av våra viktigaste samhällsfrågor nu och för överskådlig tid. När det allmänna tar hand om en större del av medborgarnas inkomster och tillgångar, när den allmänna sektorn ökar alltmer, är det inte oviktigt att allmänheten kan öva ett starkt inflytande när det gäller att avgöra hur dessa tillgångar skall användas, Även detta kommer in i bilden när man vill stärka och fördjupa det svenska folkstyret. Vad det allmänna uträttar har också sin stora betydelse för oss alla. Jag anser att det ligger en fara i att både den politiska och den ekonomiska makten blivit så koncentrerad som den är genom att ett fåtal har så stor makt och så enormt inflytande. Ingen kan påstå att detta bidrager till att skapa ett levande folkstyre. Vad vi har sagt i motionen är att här finns en tendens till en centralisering, till en maktkoncentration, som utgör ett faromoment i det socialistiska samhället. Människorna vill ha — och bör ha så långt som möjligt — medbestämmanderätt i stora och avgörande frågor. Vi har den uppfattningen att skall det vara en parlamentarisk demokrati, bör vi ha ett användbart system med folkomröstning. Genom folkomröstning får medborgarna möjlighet att direkt påverka de politiska besluten i mera betydeisefulla frågor. När det gäller den kommunala förvaltningen i vårt land är det inte oviktigt hur dess uppgifter skötes. Kommunerna blir genom sammanläggning allt större, och deras finanser rör sig om mycket stora belopp. Kommunalskatten är för de allra flesta medborgare — som det många gånger påpekas här i riksdagen — den tyngsta och största skatten. Det sammanlagda skatteuttaget för kommunerna är större än den direkta statsskatten. Medborgarna berörs också på nära håll av vad som händer och sker i kommunerna. Vi föreslår därför att man utreder frågan om införande av ett folkomröstningsinstitut på såväl riksplanet som kommunalplanet. Så ett ord också om partistödet. Vi har även i år behandlat de orättvisor som förekommer när det statliga partistödet delas ut till partierna, Det finns anledning att ännu mer rikta kritik mot det kommunala partistödet än mot det statliga, och där finns ännu större anledning att göra en utredning för att komma fram till en bättre ordning. Vi erkänner alla att det är bra med kommunal självstyrelse. Men när kommunerna fick rätten att själva bestämma om det kommunala partistödet — om det skall utgå eller inte och om beloppens storlek — så har den självstyrelsen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Utformningen av det kommunala partistödet har blivit ännu mer godtyckligt än det statliga. Det statliga partistödet utgår med samma belopp för partiernas riksdagsmän, medan ledamöterna i kommunernas fullmäktige har ett högst skiftande värde. Värdet av en ledamot i kommunalfullmäktige varierar — har jag funnit — mellan 25 000 kronor och ingenting alls . Även om vi har kvar principiella betänkligheter mot partistödet anser vi, som vi uttalat i motionen, att det inte är realistiskt att yrka på ett borttagande av stödet.